Svar på interpellationerFru talman! Ledamöter och åhörare! Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att skyndsamt anpassa regelverket så att problematiken med torka och vattenbrist kan hanteras inom den kommande propositionen. Vidare har han frågat om jag är beredd att ta initiativ till att med statliga medel stötta till exempel geoundersökningar med flyg för att finna nya vattenreservoarer samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att grundvattnet i området inte ska påverkas negativt genom prospekteringar och borrningar efter fossilgas.Fru talman! Jag förutsätter att Anders Åkesson i sin frågeställning avser den proposition om prövningen av vattenverksamheter som regeringen arbetar med. Det är för tidigt, ska jag säga, att säga någonting om innehållet i propositionen, men regeringen avser att återkomma till riksdagen. Det är viktigare att resultatet av arbetet blir av hög kvalitet än att det går för fort.I ett framtida klimat väntas flödena i vattendragen förändras, både öka och minska. Ändringen varierar mellan olika delar av landet men också mellan olika årstider. Sverige står inför betydande utmaningar när klimatet förändras. Klimatförändringarna innebär redan i dag att förutsättningarna för en trygg vattenförsörjning påverkas. och överlämnar i dag, den 26 april, sitt slutbetänkande. I november förra året tillsatte regeringen en utredning om att stärka arbetet för anpassning till ett förändrat klimat, som bland annat ska analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga om att vidta åtgärder för att göra anpassningar till ett gradvis förändrat klimat. Det uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017. Regeringen är angelägen om att titta på och ta till vara förslagen från de här utredningarna.Vi kan konstatera, fru talman, att i dag nås inte miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Regeringens bedömning är att ytterligare insatser behöver vidtas för att nå det målet. En större hänsyn till grundvattnet behöver tas brett i samhället. Att ha ett avrinningsområdesperspektiv för att tillgodose flera intressen är viktigt, och något som även den parlamentariska Miljömålsberedningen konstaterar i sitt betänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vattenMed detta sagt vill jag ändå understryka att ett stort ansvar för vattenförsörjningsfrågor också ligger på regionalt och lokalt plan. Det handlar i grund och botten om ett långsiktigt planeringsarbete för att hushålla med de resurser man har och för att hålla nere förbrukningen. Jag vill i det sammanhanget nämna att de tre kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga tillsammans har beslutat att bygga en vattenledning till Öland för att förebygga vattenbrist och trygga tillgången på dricksvatten även vid långvarig torka.Vad gäller Anders Åkessons fråga om grundvattenpåverkan till följd av prospektering och borrning efter naturgas finns det i miljöbalken vissa grundläggande hänsynsregler, bland annat en försiktighetsprincip, som gäller för all verksamhet och alla åtgärder som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde. Försiktighetsprincipen innebär att förebyggande åtgärder och andra försiktighetsmått ska vidtas så snart det kan befaras att en viss åtgärd skulle kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas.Jag anser vidare att det är viktigt att miljöbalkens allmänna hänsynsregler, däribland försiktighetsprincipen, gäller för alla som vidtar åtgärder som kan medföra skador eller olägenheter för hälsa eller miljö. Hur de allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas i det enskilda fallet är en fråga för den kommun eller myndighet som ska pröva ärendet. Ett sådant beslut kan också bli föremål för överprövning av domstol. Jag tycker att det är en bra ordning, och den ska gälla i fortsättningen.
Fru talman! Tack, för svaret, statsrådet! Bakgrunderna till min interpellation är flera.En bakgrund är att det är en pågående provborrning, prospektering, efter naturgas på Öland, som statsrådet säkert känner till, och i sydöstra Sverige. Det handlar om de risker som redan innan torkan satte in fanns med den verksamheten och den provokation det är att experimentera med utvinning av fossilgas i ett mycket känsligt område.En annan bakgrund är att det är en ständigt växande åtgång av färskvatten. Det beror delvis på att man kopplar in fler hushåll och verksamheter till de kommunala täkterna. Och det beror på en ökad livsmedelsproduktion och på en växande besöksnäring. Det är faktiskt det man lever på i sydöstra Sverige. Livsmedelsproduktion och besöksnäring är mycket basala näringar.Då blir läget givetvis akut efter två torra eller nederbördsfattiga säsonger. Man talar nu om att grundvattennivån kan sjunka så mycket som två till fyra meter under år 2017 om utvecklingen med liten nederbörd fortsätter. Det skulle i så fall leda till en utomordentligt ansträngd situation på Öland och förmodligen på fastlandet. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet finns ytterligare en bakgrund. Den är dessutom historisk. Under 100-150 år har vi aktivt arbetat med att leda bort vatten för att uppnå mer odlingsbar yta och klara transportinfrastrukturanläggningar, samhällsbyggen och så vidare. Hela lagstiftningen är konstruerad på ett sådant sätt att det är okej, tillåtet och till och med bejakat med statsbidrag historiskt att leda bort vatten, medan det är strängeligen förbjudet att fördröja vattenavrinning och dämma upp till och med vid sådana tillstånd som nu råder i vår del av landet.Det är trots allt det som kanske skulle kunna vara en del av lösningen: vattenfördröjande åtgärder. Vi talar inte om att blötlägga hela ön, öarna eller landsändan. Vi talar om att fördröja den vattenavrinning som sker.När man då studerar nuvarande vattenlagstiftning finner man att det inte finns några som helst undantag för dämmande åtgärder.

Den andra frågan var: Kan statsrådet tänka sig att hjälpa de drabbade kommunerna med statliga medel för att ha ekonomiska förutsättningar att genomföra de geoundersökningar med flyg som nu fordras? Där har statsrådet ännu inte svarat.

Fru talman! Jag ställde en skriftlig fråga till miljöministern nu i veckan. En del av svaret innehöll att detta med vattenbrist i grund och botten handlar om att hushålla med de resurser man har för att hålla nere förbrukningen. Om ministern ännu inte har fått ta del av det kan jag meddela att det uppfattades som lite stötande på Öland, där man har jobbat med de här frågorna under många år. Det är ett landskap som har svårt att absorbera vattnet, och man har under många år vidtagit åtgärder för att säkra vattenförsörjningen.Låt mig ge en liten bakgrund. Mörbylånga är en mindre kommun med 14 669 invånare. Det är en välskött, attraktiv och växande kommun. Precis som Anders Åkesson redogjorde för har man stora variationer i vattenförbrukningen i och med att ön kanske tiodubblar sin befolkning sommartid. Man har en näring som är väldigt beroende av vattenförsörjning, både med livsmedelsproduktion och med annan jordbruksproduktion.Det som riskerar att hända om vattnet tar slut är att man får vidta akuta åtgärder, till exempel att nödslakta djurbesättningar eller att stänga hela produktionen, med hundratals jobb som drabbas. Det är klart att det är en akut situation.När jag talade med tjänstemännen i går sa man att kostnaden under den närmaste tiden uppgår till mer än 30 miljoner kronor. Det innebär att kommunen ska använda 1-1 1⁄2 skattekrona för att finansiera detta. Det är klart att man kan finansiera det genom va-kollektivet, men det är ju i princip detsamma som skattekollektivet. Hur man än finansierar det kommer det ändå på ett eller annat sätt att hamna på ölänningarna.I min fråga undrade jag vad man kan göra, och det har Anders Åkesson också frågat om. Precis som Anders Åkesson saknar jag en del svar. MSB konstaterar i sin senaste nationella risk och förmågebedömning att också vattenförsörjning vid vattenbrist är ett område där möjligheten till prioritering behöver stärkas. Man borde väl i det sammanhanget också tycka att Miljödepartementet och miljöministern borde ha de här frågorna på sitt bord. Det handlar inte bara om översvämningar och stranderosion, utan det kan även handla om torka. Det är någonting som poängterats av myndigheten under flera år.Det finns i dag en lagstiftning där anslag via myndigheterna kan användas för att finansiera ersättning vid jordskred och andra naturolyckor. Naturolycka är enligt myndigheten i dag så definierat att torka inte är en olycka. Men det kan faktiskt regeringen med ett regeringsbeslut ändra på, så att tolkningen kan vidgas och kommuner som Mörbylånga kan få hjälp i detta utsatta läge.På kort sikt handlar det om att hitta andra sätt att bevara det vatten som kommer ned, så att det inte filtreras ned i grundvattnet. Men det finns också sätt att finansiellt hjälpa Mörbylånga och andra kommuner genom att använda de medel som regeringen har avsatt.Jag konstaterar också att man i den kommande budgeten har dragit ned på dessa medel. Man kan väl antingen göra bedömningen att pengarna behövs på andra sätt eller konstatera att de inte används mycket. Mot den bakgrunden är väl breddningen av begreppet fullt rimlig.
Fru talman!

Situationen när det gäller vatten på Öland och Gotland är särskilt prekär och definitivt av centralt samhällsintresse. Jag är väldigt glad över att ni tar upp dessa frågor.Här finns det utredningar som är tillsatta - en del har dellevererat eller slutlevererar i dag. Jag förstår att mina svar, när jag i dag inte kommer med de ändringar till riksdagen som föranleds av utredningarna, uppfattas som att saker och ting tar lång tid. Men vi känner ju till arbetsordningen. När regeringen kommer med regelförändringar till riksdagen gör man det i särskild ordning genom propositioner och skrivelser. Jag avser att återkomma - jag vet ännu inte i vilken form - med anledning av de här utredningarna.Vi kan gemensamt konstatera att vi behöver ändra i regelverken och också se över ansvarsfördelningsfrågorna när det gäller det förändrade klimatet. Jag delar Anders Åkessons uppfattning att vår vattenlagstiftning inte alls reflekterar de svårigheter som torkor av det här slaget innebär. Det är en känd miljöproblematik där behovet av att dika ut för jordbruksmark står mot våtmarkernas funktion i ekosystemet. Där behöver vi balans av flera anledningar. Även om vi inte talar i termer av översvämningar utan snarare om vattenfördröjning för att säkra en insippring till grundvattnet och bevarande av vattenresurser är detta något som vi behöver utveckla i Sverige. I länder där man har svåra problem är det med sådana metoder man har lyckats öka resiliensen i samhället när man står inför klimatförändringar.För det är klimatanpassning detta handlar om. Då försöker jag svara också på en fråga som ligger på ansvarsområdet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ligger under Anders Ygemans ansvar. Inför den här interpellationsdebatten har jag inte haft något underlag om vilka medel som står till buds hos MSB, men såvitt jag känner till är klimatanpassning en av de frågor där de ska stödja lokala investeringar. Om det behövs mer medel där får vi se över det. Jag vet att de pengarna behövs, och det är också något som regeringen jobbar med.Att pausa prospekteringar för fossilgas och liknande gäller beslut som är fattade av myndigheter. Där finns det en domstolshantering. Som minister kan jag inte här i talarstolen uttala att vissa processer ska avstanna. Däremot deklarerar jag väldigt tydligt att regeringens uppfattning är att vi inte ska öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas i Sverige. Med detta vill jag vara väldigt tydlig.När det gäller geoundersökningar med flyg har det kommit till min kännedom att detta ligger under myndigheten SGU, som ligger under Näringsdepartementet. Jag har inte fått mer information inför denna debatt om vilka möjligheter de som myndighet har att genomföra sådana undersökningar i detta fall.
Fru talman! Tack för dialogen och en, och som jag uppfattar statsrådet, förstående ton och ett konstruktivt tonläge i diskussionen, vilket kanske är det viktigaste. Klimatförändringarna föranleder åtgärder här och nu.

Medvetenheten lokalt och regionalt är utomordentligt stor.

Orsaken till att vattnet försvinner snabbt från öarna är ju att människor har valt att bosätta sig där, bruka marken och leva på vad den ger.Nu behöver man ha hjälp att korrigera tidigare kloka tankar, det vill säga att i stället för att få bort vattnet så snabbt som möjligt få det att stanna kvar lite längre. Men det är inte oförenligt med utan tvärtom en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta leva i den här delen av landet och producera utomordentliga livsmedel och erbjuda människor goda skäl till besök, det vill säga de två största näringarna på den här ön. I detta upplever jag, fru talman, en förståelse från statsrådet, och den förväntar jag mig se omsatt i handling inom kort.Det finns en fråga som hänger i luften, och det är detta med geoundersökningarna. På grannön Gotland har man utfört geoundersökningar med flyg, och det visade sig att man med hjälp av den tekniken effektivare än dittills kunde hitta grundvattenreservoarer så att man klarar livsmedlet vatten, helt enkelt.Tekniken finns, och den fungerar och anses träffsäker. Men den kostar självklart pengar. Just nu lägger Ölandskommunerna och fastlandskommunen alla tillgängliga resurser ur va-kollektivets kassa för att klara den akuta situationen. Att därutöver rå med geoundersökningar med flyg kan synas övermäktigt, och det var därför jag ställde frågan: Är statsrådet beredd att ta initiativ till att med statliga medel eller insatser stötta motsvarande geoundersökningar med flyg som på Gotland? Ja eller nej?

Fru talman! Jag tror att alla vi som har dessa ämbeten har förståelse för att lagstiftning tar tid. Men jag tror också att när situationen blir besvärlig förväntas vi folkvalda politiker vara lite mer snabbfotade, och då krävs det ibland att man faktiskt agerar.I detta läge anser jag att regeringen kan göra det på olika sätt. Vi har inte en miljöminister, utan vi har en klimat och miljöminister.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att de inte kan tolka det på något annat sätt än att det inte kan handla om torka. Där kan faktiskt regeringen göra någonting.Som sagt, vi väntar, och jag tror också att kommunpolitiker förstår att lagstiftning ibland tar tid. Däremot tror jag att kommunpolitiker, liksom vi, förväntar sig att ibland måste man ge tydliga besked om i vilken riktning man ska gå, och därför hoppas jag att det är så som klimat och miljöministern säger: att man har tagit till sig av de här synpunkterna och att det kollektiva beslutsfattandet i regeringen innebär att Åsa Romson också pratar med de ministrar som hanterar andra myndigheter. Jag menar att detta väldigt enkelt skulle kunna göra väldigt mycket nytta till stor hjälp för en utsatt kommun i detta läge.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerFru talman! Jag tackar igen för precisering av de här viktiga frågorna. Vatten och en god tillgång på vatten är en förutsättning för möjligheten att bo, bruka mark, att ha en livsmedelsproduktion och naturligtvis för besöksnäringen. Samtidigt är det lika viktigt att, när vi utvecklar de här sakerna, göra det på ett effektivt sätt, och det vet jag att man har tänkt på och har mycket klokskap och kunskap om, inte minst i sydöstra Sverige, i regionen kring Öland men även på Gotland.Det är precis som ledamöterna ger en tydlig bild av här: Där har man en delvis omvänd situation jämfört med hur vi brukar prata om klimatförändringar generellt i Sverige. Men Sverige är stort. Klimatförändringarna är mångtydiga, och precis som ledamöterna säger är torka ett minst lika svårt, om inte i vissa fall ännu svårare, problem att hantera som en tillfällig översvämning som vi ser i andra delar av landet. Jag är därför väldigt tacksam för den här debatten.När det gäller de konkreta frågorna, som behovet av att snabbt kunna genomföra geoundersökningar med flyg på Öland, tar jag med mig det till ministerkollegor i regeringen. Jag vet att det ligger på myndigheterna i vår beslutsstruktur, i det här fallet på SGU, att prioritera mellan i vilka projekt och områden man behöver gå in med insatser. Men jag tar med mig den frågan tillbaka till ansvarig minister för SGU, som inte är jag utan som sitter på Näringsdepartementet.Samma sak gäller resurserna för kommuner att kunna hantera klimatanpassning även vid torka. Min uppfattning är nog att de pengar som kommunerna kan söka hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för klimatanpassning går över hela klimatanpassningens område, oavsett om det handlar om torka, översvämningar eller andra förebyggande åtgärder. Däremot är det mycket möjligt att det finns andra medel för olika typer av mer akuta olyckor och katastrofer som kommunerna i det här fallet anser att de ska få tillgång till men av olika begränsningsskäl inte får. Låt oss därför titta en vända till på den saken.När det gäller resurser för klimatanpassning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är det frågor som regeringen har gått fram tydligt med och ser ett fortsatt stort behov av. Vi behöver hjälpa varandra i Sverige.

Jag tackar också särskilt för inspelen när det gäller synen på nuvarande vattenlagstiftning och svårigheter att ens få tillstånd att kunna göra saker som troligen är ganska vettiga när vi har torka, till exempel att fördröja vatten i marksystemen. Stort tack för detta; jag tar det med mig!
Fru talman! Än en gång tack för ett samtal i konstruktiv ton, statsrådet Romson! Ta också gärna tillfället i akt och kom ned till sydöstra Sverige - jag är alldeles övertygad om att exempelvis länsstyrelsen kan ge en mycket faktaspäckad beskrivning av läget, och det är ju en del av vår statliga myndighetsstruktur.Jag ställde tre frågor. Den första gällde att skyndsamt anpassa regelverket ur ett markavvattningsperspektiv relaterat till kommande eller nuvarande lagstiftning. Där noterar jag att statsrådet tar med sig bilden. Det är jag glad för. Sverige är ett stort land, och det är många olika verkligheter.Jag frågade statsrådet om möjligheten att med statliga medel stötta kommunernas strävan att hitta permanenta och stabila grundvattenreservoarer. Där fick jag ett lite mer svävande svar. Men statsrådet tar med det in i regeringskollektivet, och det är viktigt.Man kan skicka med en jämförelse som ett bra argument. Hade det varit det omvända, att ett regn hade orsakat att banvallar eller vägbankar hade spolats bort, hade givetvis myndigheten Trafikverket omedelbart fått göra det som ligger inom dess uppdrag, att skyndsamt återställa den samhällsviktiga transportinfrastrukturen. Den är förvisso statlig, och det är skillnaden. Men vi måste hjälpas åt i det här landet. Jag noterar noteringen och viljan att ta med sig frågan. Det tycker jag är bra. Vi måste börja tänka annorlunda.I fråga om fossilgas är statsrådet lite mer försiktig och uttalar regeringens allmänna hållning. Den är bra, och den delar jag. Men jag och framför allt människor i sydöstra Sverige skulle vilja se lite mer action på området. Det är en utomordentlig provokation att samtidigt som människors brunnar sinar notera att företag söker att få borra. Tack för svaret!
Fru talman! Jag ska återigen tacka för en bra diskussion. Jag tar med mig flera frågor till mina ministerkollegor och myndighetsstrukturen. Jag hoppas att vi kan återkomma om dem skyndsamt. Jag vill också rikta en extra tanke åt den landsända som även för mig är väldigt kär. Det är ett fantastiskt landskap. Jag återvänder gärna till Öland. Jag har varit där ett par gånger, och jag återvänder gärna i egenskapen av att titta på frågorna. Vi får se när det kan komma.